Herr talman! Sedan slutet av 1960-talet har socialdemokraterna verkat för en politik som syftat till att brottslingar skall vistas utanför fängelserna så mycket som möjligt. Den socialdemokratiska inställningen kom tydligt till uttryck i en intervju med statsrådet Carl Lidbom i Dagens Nyheter år 1973. Lidbom sade då följande: ''Fängelserna i dag är i ganska stor utsträckning fyllda med folk som inte borde sitta där, människor som har sociala problem och borde hjälpas med sociala metoder. Man kan utgå från att fängelsestraff verkar nedbrytande i kanske 90 procent av alla fall. Men vi kan inte helt avskaffa fängelserna, för det finns skattesmitare, rattfyllerister och också ett litet antal personer som är farliga för andras säkerhet.'' Första gången som mer restriktiva regler inom kriminalvården kom på tal från socialdemokratisk sida var i samband med att justitieminister Sten Wickbom i mitten av 1980-talet aktualiserade skärpningar för ekonomiska brottslingar. Men det var då bara beträffande den typen av brottslingar som socialdemokraterna kunde tänka sig stramare bestämmelser. Spionen Stig Berglings rymning i oktober 1987 kom emellertid att bli ett grundskott mot den socialdemokratiska inställningen. Efter den händelsen blev socialdemokraterna tvungna att modifiera sin uppfattning. Den nya socialdemokratiska linjen innebar dock inte någon förändring i sak. Det var i stället fråga om en mer retorisk reträtt från den tidigare positionen. Även efter Berglings flykt fanns hos socialdemokraterna i grund och botten en bristande vilja att strama upp reglerna på kriminalvårdsanstalterna. I den proposition om ändring i lagen om kriminalvård i anstalt som kom 1988 föreslog regeringen -- under snävt givna förutsättningar -- att strängare villkor skulle gälla vissa långtidsdömda. Resultatet av den lagändring som gjordes kom emellertid knappast att märkas. De flesta brottslingar fick samma behandling som tidigare, bevakningen fortsatte att vara bristfällig och narkotikamissbruket innanför fängelsemurarna florerade som aldrig förr. Den inställning som socialdemokraterna intagit till de nu aktuella frågorna om permissioner och behandling av långtidsdömda visar att deras grundinställning finns kvar. De kan inte tänka sig några egentliga skärpningar. I det betänkande som vi nu behandlar konstaterar utskottsmajoriteten å ena sidan att en stor mängd permissioner missköts. Å andra sidan vill man inte låta detta leda till några lagändringar. I stället hänvisar man till att regeringen givit kriminalvårdsstyrelsen i uppdrag att se över tillämpningen av permissionsbestämmelserna för intagna på kriminalvårdsanstalt. Uppdraget innefattar vidare en uppmaning till kriminalvårdsstyrelsen att fortlöpande vidta de åtgärder som bedöms motiverade för att minska andelen misskötta permissioner. Regeringen har alltså inte visat någon större handlingskraft på det här området. Det är ju knappast fråga om krafttag från regeringens sida när man bara ger kriminalvårdsstyrelsen i uppdrag att ''se över'' en viss verksamhet. Om man tror att kriminalvårdsstyrelsen inom de nuvarande reglernas ram skulle kunna vidta åtgärder för att få ned antalet misskötta permissioner till acceptabel nivå misstar man sig. Kriminalvården kan inte göra mycket mer än den gör i dag. Det som behövs är lagändringar. Herr talman! Det är nu nödvändigt att de regler som gäller permissioner stramas upp på olika sätt. Bl.a. bör kvalifikationstiderna för en ny permission efter misskötsamhet av olika slag göras längre. Obevakade permissioner bör starkt begränsas för dem som gång på gång återfaller i brott. Intagna som begått allvarliga våldsbrott och narkotikabrott bör endast i undantagsfall erhålla permission. Beträffande behandlingen av långtidsdömda gäller i dag den regeln att särbehandling enligt 7 § tredje stycket lagen om kriminalvård i anstalt får ske av intagen som undergår fängelse i lägst fyra år. För den som dömts för narkotikabrott går gränsen för särbehandling vid fängelse i lägst två år. Dessa regler bör skärpas så att särbehandling kan ske beträffande alla intagna som har dömts till fängelse i lägst två år oavsett brottslighetens karaktär. En person som har dömts till ett så långt fängelsestraff som två år har nämligen oftast gjort sig skyldig till svår brottslighet, inte sällan allvarliga våldsbrott. Allmänhetens skyddsintresse måste här sättas i främsta rummet. När bestämmelsen om särbehandling av långtidsdömda infördes uttalade utskottsmajoriteten för övrigt att det på sikt borde vara ett önskemål att det införs en så enhetlig reglering som möjligt såvitt avser samtliga långtidsdömda. Jag yrkar bifall till reservationerna 5 och 6. Enligt 37 § lagen om kriminalvård i anstalt skall hälso och sjukvårdspersonal inom kriminalvården, utan hinder av sekretess, underrätta styresmannen vid anstalten om en intagen lider av en smittosam sjukdom, som enligt smittskyddslagen är en samhällsfarlig sjukdom, t.ex. HIV-infektion. I det regeringsförslag som nu behandlas föreslås att en motsvarande bestämmelse om uppgiftsskyldighet införs i lagen om behandling av häktade och anhållna m.fl. Reservation 2, tar ställning för att motsvarande regler skall gälla beträffande intagna i polisarrester.

Herr talman! Det övergripande syftet i regeringens förslag om ändringar i kriminalvårdslagstiftningen, som vi nu skall debattera och fatta beslut om, är att man vill delegera och decentralisera rätten att fatta beslut inom kriminalvården. Detta är naturligtvis ingenting som vi i folkpartiet utifrån liberala utgångspunkter har någonting att invända mot. Vi tycker också att det är bra att t.ex. sysselsättningsplikten utvidgas. Men tyvärr är man från socialdemokraternas sida fortfarande inte beredd att strama permissionsbestämmelserna inom kriminalvården, som vi länge förordat. Det borde stå klart att en sådan uppstramning är nödvändig när t.ex. bortemot hälften av alla permissioner från vissa slutna anstalter missköts. Vi i folkpartiet återkommer också med vårt tidigare krav på särbehandling av långtidsdömda, dvs. alla som döms till fängelse i lägst två år oavsett brottslighetens karaktär. Om man har dömts till fängelse i två år, är det begångna brottet allvarligt, och då skall man särbehandlas. Jag kan bara instämma i de kraftfulla ord till stöd för vår folkpartimotion som Jerry Martinger uttalade här nyss. Naturligtvis innebär inte detta att vi överger tanken om den humana kriminalvården. Det behövs understrykas gång efter annan att humanitet inte är det samma som kravlöshet. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 5

Herr talman! När man står som nummer tre på talarlistan har det mesta redan sagts, i synnerhet som man har gemensamma reservationer, som vi i det här fallet har med folkpartiet och moderaterna. Det här förslaget handlar om vissa förändringar i kriminalvårdslagstiftningen. Jag tänkte något beröra sjukvårdssekretessen och också de stramare permissionsbestämmelserna samt särbehandling av långtidsdömda. Enligt de nuvarande bestämmelserna om sjukvårdssekretess kan hälso och sjukvårdspersonal inom kriminalvården utan hinder av den sekretess som gäller inom sjukvården underrätta anstaltsledningen om att en intagen lider av en smittsam sjukdom, t.ex. HIV-smitta. Detta gäller under förutsättning för att det är fara för att smittan sprids, så att man skall kunna vidta de åtgärder som behövs. I det nu aktuella regeringsförslaget föreslås att samma bestämmelser som gäller för anstalterna skall omfatta även häktena. Det är både bra och riktigt, tycker jag. Det är naturligtvis lika viktigt att man har möjlighet att upplysa om smitta såväl på häktena som på anstalterna. Jag kan emellertid inte instämma med utskottsmajoriteten när den ställer sig negativ till att dessa bestämmelser skall gälla även för polisarresterna. Den föreslagna ändringen gäller således endast personal som är anställd inom kriminalvården. Detta är anmärkningsvärt, eftersom det måste vara minst lika viktigt för personal vid polisarrester att få information om vilka intagna som är smittade med t.ex. HIV. Att sjukvårdspersonalen inte är anställd av huvudmannen kan inte enbart vara ett skäl att säga nej till att denna uppgiftsskyldighet skall omfatta även personal vid polisarrester. Det är ofta polis och personal vid polisarrester som först kommer i kontakt med den intagne. Därför bör också samma bestämmelser gälla såväl för personal vid polisarrester som för personal vid häktena, inte minst för att man så tidigt som möjligt skall kunna förebygga en spridning av smittan. Jag hoppas därför att regeringen snarast vidtar åtgärder och skyndsamt återkommer med förslag, så att den här frågan får sin lösning, även för personal vid polisarrester. Jag yrkar därför bifall till reservation Även jag vill något beröra frågan om stramare permissionsbestämmelser. Det har visserligen blivit en viss förbättring, men fortfarande är antalet misskötta permissioner oacceptabelt högt. Vi från den borgerliga sidan vill därför strama upp bestämmelserna. Bl.a. bör kvalifikationstiderna för ny permission efter misskötsamhet göras längre. Obevakade permissioner bör kraftigt begränsas för intagna som gång på gång begår nya brott. För intagna som begår grova brott, såsom allvarliga våldsbrott och narkotikabrott, bör permission beviljas endast i undantagsfall. Jag yrkar därmed bifall till reservation 5. Herr talman! Slutligen när det gäller särbehandling av långtidsdömda, dvs. de som dömts till fängelse i lägst två år, finns det anledning att särbehandla denna kategori. Om man har dömts för ett grovt våldsbrott och fått lägst två års fängelse är brottet allvarligt. I dag gäller dessa bestämmelser för dem som har dömts till lägst fyra års fängelse för grovt våldsbrott och lägst två år när det är fråga om narkotikabrott. Det vore rimligare om gränsen två års fängelse gällde både för grova våldsbrott och för grova narkotikabrott. Här måste allmänhetens skyddsintressen sättas i främsta rummet. Jag yrkar därför bifall till reservation 6.

Herr talman! Tisdagen den 22 maj behandlade vi ett förslag om en skärpning av lagen om kriminalvård i anstalt här i kammaren. Det var förra gången detta ärende behandlades. Då handlade det om möjlighet för regeringen att besluta om sådan avvikelse från bestämmelserna i 25--30 §§ som att regeringen kunde gå in och förorda undantag från dessa paragrafer för personer som man ansåg hade en mental förberedelse för terroristbrott. I detta betänkande anser utskottsmajoriteten att 26, 29 och 30 §§ i lagen om kriminalvård i anstalt skall skärpas. Det anses dessutom att vi skall göra ett tillägg i form av en ny paragraf i lagen om behandling av häktade och anhållna. Denna gång gäller det möjlighet för anstaltsledningen att isolera en intagen under det att man utreder ett disciplinbrott. I §§ 29 och 30 i lagen om kriminalvård i anstalt, som handlar om telefonsamtal och besök, sägs att undantag skall göras för kontakt med advokat. Men i § 26, som gäller brevkontakt, finns inte detta undantag angivet. I den nya lagparagrafen, § 17, i lagen om behandling av häktade och anhållna finns inget undantag från de angivna förbuden mot kontakt med personer utanför fängelset oavsett om det är fråga om brev, telefonsamtal eller besök. Utskottsmajoriteten bemöter min motion med att påpeka att det av praktiska skäl inte är möjligt att en intagen kan få ta kontakt med advokat hur ofta han vill eller i vilken tid på dygnet som helst. Det tycker jag är ett mycket märkligt påpekande i sammanhanget, eftersom det i lagtexten handlar om möjligheten för den isolerade fången att över huvud taget ha rätt att ta kontakt med en advokat, inte i vilken utsträckning eller hur ofta. Man påpekar även i betänkandet att denna rätt finns för intagna i kriminalvårdsanstalt när det gäller telefonsamtal och besök, men undviker att ens nämna att samma möjlighet saknas för den som exempelvis är överförd till ett häkte under utredningstiden. De förändringar som har skett i lagen om kriminalvård i anstalt kan synas små, och de kommer portionsvis. Det handlar dock om rättigheter som är så pass viktiga att vi skall akta oss mycket noga för att börja tumma på dem. Det är också frågan om vi inte ibland balanserar på gränsen till att bryta mot internationella konventioner som vi har undertecknat. Herr talman! Jag yrkar därmed bifall till reservation nr 3.

Herr talman! Vi har fogat en reservation till detta betänkande. Den gäller sysselsättningsplikten. Vi menar att kriminalvårdslagstiftningen måste bygga på frivillighet i detta avseende. Vi kan inte ställa oss bakom en utvidgad arbets och sysselsättningsplikt. För förtidspensionärer och intagna som har sjukersättning innebär detta faktiskt att man får en annan behandling än om man vistas ute i det öppna samhället. Det finns ett större tvång här. Vi kan inte se att det är motiverat. Vi stödjer därför miljöpartiets reservation, men vi kommer inte att begära votering om den. När det gäller avskildhet vid utredning i disciplinärende, som det talas om i betänkandet, kan jag säga att miljöpartiet över huvud taget är emot avskiljning. Jag stöder därför reservation nr Jag vill även understryka det Berith Eriksson här har sagt om att man i varje fall definitivt måste skydda den intagnes rätt att i alla lägen få kontakt med sin advokat. Vi kommer därför att stödja reservation nr 3. Herr talman! För övrigt tycker vi att utskottet i stora drag har uttryckt sig väl, och vi kan stödja utskottet.

Herr talman! I detta betänkande föreslås ändringar i kriminalvårdslagstiftningen i linje med de beslut som riksdagen tidigare fattat om en decentralisering och omorganisation av kriminalvårdsverket. En utgångspunkt är att ansvaret för beslutsbefogenheter och andra arbetsuppgifter skall decentraliseras till den lokala nivån i så stor utsträckning som möjligt. Arbetet vid kriminalvårdstyrelsen och vid den regionala organisationen koncentreras på övergripande frågor. Principen skall vara att besluten inte fattas på högre nivå än som erfordras med hänsyn till ärendenas beskaffenhet. Beslut i klientärenden bör kunna fattas lokalt. I dag bereds ofta ärenden på lokal nivå även om besluten fattas regionalt eller centralt. En försöksverksamhet med decentralisering av vissa beslut har bedrivits sedan 1986 vid ett flertal myndigheter. Dessa förändringar av kriminalvårdslagstiftningen råder det inte några delade meningar om. Däremot motsätter sig miljöpartiet en utvidgning av arbetsplikten till att omfatta också sysselsättning av terapikaraktär och en skyldighet för dem som uppbär förtidspension och sjukbidrag att delta i sådan verksamhet. Att ge de intagna en lämplig sysselsättning, i rehabiliterande syfte, är helt i linje med övriga strävanden i samhället att ge människor en arbetsträning för att kunna återgå till arbete. Den skyldighet till sysselsättning som nu föreligger kan förhindra en passivisering och ge möjligheter till förbättrade arbetsinsatser. Här skiljer sig utskottsmajoritetens uppfattning helt från miljöpartiets. Miljöpartiet anser att en sådan verksamhet inte främjar anpassningen till samhället. För att kunna vidta lämpliga skyddsåtgärder när någon intagen lider av smittsam sjukdom utvidgas uppgiftsskyldigheten för kriminalvårdens hälsooch sjukvårdspersonal att även gälla vid häkten. I motioner har framförts att detta även bör gälla beträffande polisarrester. Här uppstår problem eftersom personalen ofta är anställd av annan huvudman. Justitieministern har påpekat i propositionen att det saknas tillräckligt underlag för närvarande för att göra uppgiftskyldigheten generellt tillämplig även för polisarrester. Justitieministern anser att det finns anledning att återkomma i frågan. Utskottet förutsätter att så också sker. Den intagne får under vissa förutsättningar hållas i avskildhet vid utredning av disciplinärende. Efter det att JO nu har påtalat brister i lagstiftningen, föreslås en utvidgning. Efter noggrann prövning i det enskilda fallet skall det finnas möjligheter att avskilja den intagne från andra personer. Det gäller kontakter genom brev, telefonsamtal eller besök. Varje kontaktform skall prövas för sig. Den ovillkorliga rätt till kontakt med advokat som vänsterpartiet kräver kan bl.a. av praktiska skäl inte tillgodoses. Däremot vill jag peka på regler som finns i dag och som innebär att den intagne i all utsträckning det lämpligen kan ske skall få kontakt med advokat. I praktiken tillämpas dessa regler generöst. De nu föreslagna begränsningarna av kontaktmöjligheter skall inte lägga några hinder i vägen för att advokatkontakter skall kunna ske, såvida inte advokaten är berörd av utredningen. Miljöpartiet ifrågasätter om man över huvud taget skall kunna hålla personer i avskildhet. Det sägs i lagen att en intagen under utredning av ett disciplinärende tillfälligt får hållas avskild från andra intagna i den mån det är oundgängligen nödvändigt för att syftet med utredningen inte skall äventyras. Det är alltså helt beroende på vilken art av disciplinärende det är fråga om. Det kan exempelvis vara fråga om smuggling av narkotika, rymningsförsök eller hot av olika slag. Vi oroas alla av att permissioner missköts. Därför har också nya regler införts. Jag vill markera detta för Jerry Martinger och Lars Sundin, som tog upp regelsystemet. Dessa regler infördes den 1 juni 1989. Syftet med de nya bestämmelserna är att man skall uppnå enhetlighet och konsekvens. Dessa regler uttrycker också tydligt vad som händer vid olika former av misskötsamhet beträffande längre kvalifikationstid innan ny permission ges. När det finns risk för att den intagne avviker skall permissionen i stället kunna vara bevakad. Det ligger i kriminalvårdsstyrelsens uppdrag från regeringen att göra en översyn av tillämpningen och vidta åtgärder för att minska misskötsamheten. Vi skall inte glömma att permissioner är en viktig del i anpassningen och att problemen med denna misskötsamhet, som finns främst vid vissa anstalter, kanske inte löses genom längre kvalifikationstid eller färre permissioner. Det krävs kanske helt andra förberedande insatser för att dessa personer skall klara av en permission. I december skall uppdraget från kriminalvårdsstyrelsen redovisas. Riksdagen fattade 1987/88 beslut om särbehandling av de långtidsdömda. Man fann då att en lämplig avvägning gjordes. Riksdagen diskuterade även i våras dessa regler. Då som nu vidhåller utskottet sin tidigare uppfattning och finner inte att det finns någon anledning till en annan bedömning. Herr talman! Jag yrkar bifall till hemställan i justitieutskottets betänkande och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Birthe Sörestedt och socialdemokraterna säger angående sjukvårdssekretessen att tillräckligt underlag för närvarande saknas för att uppgiftsskyldigheten skall kunna bli tillämplig också för polisarrester. Justitieministern säger dessutom att det kan finnas skäl att återkomma. Vi från den borgerliga oppositionen menar denna gång att skillnaden mellan oss och socialdemokraterna är att vi är övertygade redan nu om att denna fråga måste få en snabb lösning. Vi håller med om att underlag saknas, men vi anser att detta underlag skall tas fram snabbt genom att en utredning snarast tillsätts. Sedan får regeringen lägga fram ett förslag, så att frågan snabbt kan få en lösning. Jag menar alltså: Snabb utredning, förslag, och vi skall fatta beslut. När det gäller de stramare permissionsbestämmelserna kan väl Birthe Sörestedt inte mena att bestämmelserna nu är tillräckligt strama och tillämpas fast och konsekvent, när så många av de intagna, framför allt på de slutna lokalanstalterna, missköter sina permissioner. Att man inom kriminalvårdsstyrelsen försöker få dessa regler från den 1 juni 1989 att bli riktigt använda genom information är ju självklart och inte mycket till argument i denna fråga. Till sist, herr talman, vill jag beträffande särbehandlingen av de långtidsdömda säga att de nuvarande gränserna på fyra resp. två år är väl avvägda. Men varför önskar socialdemokraterna på sikt en annan avvägning, en mer enhetlig bedömning? Vad innebär på sikt -- är det nästa år, om fem år, om tio år -- då vi skall ha en enhetlig bedömning och inte den avvägning som nu finns, och som innebär fyra och två år, vilken enligt socialdemokraterna är en riktig avvägning. Skall den enhetliga gränsen gå vid två, fyra, tre år eller någon annanstans?
Herr talman! Man får uppfattningen att socialdemokraterna vill vänta och skjuta på det mesta. De skall återkomma, titta på, undersöka, osv. Men det finns, som Lars Sundin har sagt, en del åtgärder som kan vidtas omedelbart. Det som gäller sjukvårdssekretessen är något märkligt. Det är bra att denna sekretess kommer att gälla även personalen på häktena. Men ofta kommer dessa personer först in i polisarresterna, så varför skall inte dessa omfattas av denna uppgiftsskyldighet. Den sjukvårdspersonal som finns där är väl inte anställd av polisen, men både sjukvårdspersonalen och polispersonalen har tystnadsplikt. Det finns därför inte något hinder av den orsaken att man skall undanhålla polisen något. Vi hoppas därför att vår reservation blir bifallen och att regeringen så fort som möjligt tar fram ett underlag och återkommer till riksdagen med ett förslag som innebär att även polispersonalen tas med i detta avseende. När det gäller permissionerna uttrycker både Birthe Sörestedt och den övriga utskottsmajoriteten oro för den misskötsamhet som förekommer. Men ändå vill de inte ställa sig bakom det som vi kräver när det gäller stramare permissionsregler för att komma åt denna misskötsamhet. I stället anser utskottsmajoriteten att man skall vänta och se, osv. Det är bättre att man tar itu med detta på en gång. Detsamma gäller grova brottslingar. Även i fråga om dem vill utskottsmajoriteten återkomma om ett antal år, så att större enhetlighet uppnås. Nu gäller att straffet för grova våldsbrott är fängelse i fyra år. Men även de som döms till två års fängelse är grova brottslingar. Jag tycker att vi skall få enhetliga regler så fort som möjligt.
Herr talman! Birthe Sörestedt upprepar ungefär vad som står i betänkandet. Men som jag sade i mitt första inlägg handlar det inte om hur ofta det av praktiska skäl är möjligt för den intagne att få kontakt med sin advokat, utan det handlar om vad som står i lagtexten. I lagen om omhändertagande i kriminalvårdsanstalt står det att dessa kontaktmöjligheter genom telefon och besök skall finnas. Men om fängelseledningen finner det lämpligt och nödvändigt att överföra en person till ett häkte gäller lagen om omhändertagande i häkte och den nya 17 §. Då finns dessa möjligheter till kontakter inte längre uttalade i lagtexten. Det är detta det handlar om och inte om hur det av praktiska skäl är möjligt att arrangera. Det räcker inte heller att säga att man har varit generös. 17 § är nämligen ett förslag till en ny lag. Då kan man ju inte uttala sig i förväg om hur pass generös man kommer att vara när man skall tillämpa denna lag, framför allt inte när det i lagtexten inte står att denna rättighet skall finnas för den intagne.
Herr talman! Birthe Sörestedt är tydligen nöjd med de nuvarande permissionsbestämmelserna trots att det sker ett stort antal rymningar. Jag kan bara än en gång konstatera att socialdemokraterna inte ändrat den linje de verkat för under de senaste decennierna. De anser tydligen fortfarande att brottslingarna skall vistas utanför fängelserna så mycket som möjligt.
Herr talman! Vi tror faktiskt inte att man uppnår syftet att främja de intagnas anpassning i samhället genom att tvinga förtidspensionärer och dem som får sjukbidrag till olika typer av sysselsättning. Det är mycket bra om de kan motiveras att delta, och det kan alldeles säkert främja det goda syftet, men om man tvingar dem är det en uppenbar risk att syftet motverkas. Det är det ena. Det andra jag ville säga, herr talman, är att vi tycker att propositionen i fråga om avskildhet i ett diciplinärende är oklar när det gäller behovet. Vår principiella inställning har jag angivit. Givetvis kan det finnas tvingande undantag, men behovet som framgår av propositionen är oklart. Vi har därför föreslagit avslag på denna punkt.
Herr talman! Till Lars Sundin och Kjell Ericsson vill jag när det gäller problemen om polisarresterna först säga att vi egentligen är helt överens om att någonting måste göras. Men som justitieministern påpekar i propositionen finns det inte tillräckligt underlag. Hon har lovat att återkomma i frågan. Vi förutsätter naturligtvis att hon gör det när det finns underlag. Vi tycker också att det är viktigt att man löser dessa problem, eftersom uppgiftsskyldigheten bara kan gälla personal som är anställd av kriminalvården. Är det en annan huvudman tillämpas andra regler. Så på den punkten är vi egentligen överens i sak. När det så gäller permissioner infördes nya regler 1989. Reglerna blev stramare och fick en fasthet och konsekvens när det gäller olika överträdelser, som misskötsamhet. Vi socialdemokrater tycker, Jerry Martinger, att det är viktigt att man kan ge permissioner, att människor som har långa fängelsestraff får möjlighet att komma ut i samhället. Men vi tycker att permissionerna också skall skötas. Därför har kriminalvårdsstyrelsen fått i uppdrag att se över hur reglerna tillämpas och vilka åtgärder som skall vidtas om permissionerna missköts. Dessa åtgärder skall redovisas snart, redan i december. Det är viktigt att vi inväntar de förslag som kriminalvårdsstyrelsen kan komma med på detta område innan vi tar ställning till om det behövs längre kvalifikationstider vid ny permission eller om man skall ge färre permissioner. Som jag sade i mitt inledningsanförande finns det många andra aspekter som är viktiga för att permissionerna skall bli bra för den intagne. Vi säger ju, Berith Eriksson, i betänkandet: ''Enligt utskottets uppfattning bör de nu föreslagna reglerna till begränsning i kontakter med yttervärlden ej lägga några hinder i vägen för kontakt mellan den intagne och hans advokat - - .'' Jag tycker att vi klart har uttalat vår inställning i frågan.

Herr talman! Om det är så, Birthe Sörestedt, att underlag saknas -- och det är ju så -- för att uppgiftsskyldigheten också skall kunna tillämpas för polisarrester, varför då inte gå med på vårt förslag om utredning, så att vi får fram ett underlag, får snabbt en proposition och så småningom ett snabbt beslut i riksdagen? Här är det skillnad. Ni håller med om att tillräckligt underlag saknas, men varför då inte göra en utredning? Justitieministern säger bara att det kan finnas skäl, inte att det finns skäl. Jag är övertygad om att det finns skäl till att snabbt lösa frågan. När det gäller de stramare permissionsbestämmelserna fick de en annan utformning. Reglerna blev stramare och fastare, men, Birthe Sörestedt, tillämpas de också stramare och fastare? Det är vad frågan gäller. Vi tycker att man inte tillämpar dem tillräckligt stramt och fast. Det tyder de alltför många rymningarna från framför allt de slutna anstalterna på. Till sist när det gäller särbehandling av långtidsdömda. De nuvarande gränserna på fyra och två år är väl avvägda, säger Birthe Sörestedt. Ändå önskar ni en på sikt mera enhetlig bedömning. Om de nu är väl avvägda, värför önskar ni en mer enhetlig bedömning på sikt? Vad menar ni med ''på sikt''?

Herr talman! Birthe Sörestedt säger att vi är överens. Det låter bra om vi är det, men varför då inte beställa det här uppdraget från regeringen? Det finns inte underlag nu, men jag tror inte att det är speciellt svårt att få fram det. På många håll har man olika huvudmän för olika saker -- att sjukvårdspersonal är anställd av en huvudman och polispersonal av en annan har ingen större betydelse. Det är bara för regeringen att sätta i gång, ta fram underlaget och återkomma så snart som möjligt till riksdagen så att vi kan fatta beslut i ärendet. Jag tror att det är viktigt, inte minst när det gäller säkerheten och trygghetskänslan för dem som arbetar i polisarresterna, att de också får samma möjligheter. Den här smittan finns trots allt på många håll, och den har lärt oss att sprida oss. Jag tror att det skulle gynna alla parter om vi fick ett snabbt beslut i det här avseendet. När det sedan gäller permissionsbestämmelserna har vi tydligen olika uppfattning om hur de skall vara. Vi har fått nya bestämmelser, men de tillämpas inte stramt nog. Därför vill vi bl.a. ha längre kvalifikationstider efter misskötsamhet. Det vill ni tydligen inte ställa upp på.
Herr talman! Det är klart, Birthe Sörestedt, att vi skall läsa vad kriminalvårdsstyrelsen skriver i sin utvärdering av tillämpningen av permissionsbestämmelserna. Vad jag reagerar emot är den övertro som Birthe Sörestedt och socialdemokraterna tycks ha på vad kriminalvårdsstyrelsen skall kunna göra i det här hänseendet.
Herr talman! Birthe Sörestedt säger att det enligt betänkandet inte bör ligga något hinder i vägen för en person att ha kontakt med sin advokat. Det som kan lägga hinder i vägen är att det över huvud taget inte finns med i lagtexten att man har denna rättighet. Den finns med när det gäller två kontaktvägar och den intagne befinner sig i en kriminalvårdsanstalt men inte när det gäller den tredje vägen. Någon uttalad rättighet finns över huvud taget inte om man har blivit överflyttad från kriminalvårdsanstalt till ett häkte under utredningstiden.
Herr talman! Misskötsel av permission kan det vara av olika slag. Tyvärr kan vi i statistiken inte se vad det är för misskötsamhet -- om man har kommit för sent någon stund eller om man har kommit berusad eller över huvud taget avvikit. Det är viktigt att vi känner till orsaken till att permissionerna missköts. Därför tycker jag att det finns all anledning att avvakta kriminalvårdsstyrelsens översyn över hur reglerna tillämpas och de åtgärder som kriminalvårdsstyrelsen kommer att föreslå. Lars Sundin säger att tillämpningen inte är så bra. Om jag uppfattade det rätt tycker Lars Sundin att reglerna kanske har varit bra i alla fall. Som sagt, Jerry Martinger, tycker jag att vi skall invänta kriminalvårdsstyrelsens besked. Därefter kan vi föra en ny diskussion om vilka åtgärder som kan behövas. Det är kanske andra än färre permissioner och längre kvalifikationstider. När det gäller uppgiftsskyldigheten för personalen i arrester är vi överens i sak om att man bör ha samma möjligheter i polisarrester som vid häkten. Vi är också överens om att det blir problem när man har olika huvudmän för personal. Nu är frågan uppmärksammad av justitieministern. Vi förutsätter att det nu kommer förslag till ändringar på denna punkt.

Herr talman! Sedan början av 1970-talet har socialdemokraterna drivit en linje som syftat till att bagatellisera lagöverträdelser som drabbar enskilda människor. Samtidigt har man rest krav på straffskärpningar för ekonomisk brottslighet, dvs. brott som främst riktas mot staten. Mitt under den våldsvåg som sköljt fram över Sverige under de senaste åren har framstående socialdemokratiska politiker karaktäriserat den ekonomiska brottsligheten som ''vår tids största kriminalpolitiska problem''. För min del vill jag påstå att vår tids största kriminalpolitiska problem är den normupplösning beträffande respekten för medmänniskor som har kunnat iakttas i vårt land under senare år. Den normupplösningen är enligt min mening en grundläggande orsak till den tilltagande brottsligheten gentemot enskilda människor. Normbildningens betydelse när det gäller att som brottsförebyggande faktor upprätthålla respekten för rättsordningen är utomordentligt viktig. Familj, skola och massmedia har här en viktig fostrande och opinionsbildande uppgift. Det yttersta ansvaret faller emellertid på den politiska ledningen. Den kriminalpolitik som har förts av de socialdemokratiska regeringarna under de senaste decennierna har ägnat större uppmärksamhet åt brottslingarna än åt offren. När människor hittats nedslagna och blödande har den socialdemokratiska debatten inte i första hand handlat om hur man bäst skulle kunna hjälpa de slagna. Den första politiska kommentaren från regeringshåll har i stället varit: ''Den som har gjort detta måste det vara väldigt synd om!'' Bland många socialdemokratiska politiker finns det ett starkt stöd för uppfattningen att den som begår brott främst behöver vård. Det har manifisterats en ovilja att se individen såsom en självständig person som har att ta ansvar för sina egna gärningar. Även om man kan säga att socialdemokraterna nu har påbörjat en försiktig rörelse mot traditionellt moderata ståndpunkter har den socialdemokratiska regeringen ännu inte på allvar velat ta itu med de personer som gör sig skyldiga till allvarlig våldsbrottslighet. Frågan är bara hur länge man tänker låta kända våldsverkare slippa undan med milda påföljder. Och hur många fler offer skall drabbas av våldsbrott innan samhället genom stränga straff visar att detta inte tolereras? Mot bakgrund av den utveckling av våldsbrottsligheten som har ägt rum under de senaste åren är det nu befogat att skärpa straffen för såväl ordinär misshandel som grov misshandel. Maximistraffet för ordinär misshandel bör höjas från fängelse i två år till fängelse i fyra år. Samtidigt som en sådan förändring sker kan det i motiven slås fast att frihetsberövande påföljd skall vara normalstraffet för misshandel. När det gäller grov misshandel bör minimistraffet höjas från fängelse i ett år till fängelse i två år. Dessa ändringar bör föranleda överväganden även beträffande straffskalorna för övriga brott mot liv och hälsa i 3 kap. brottsbalken. Med hänsyn till att frågan har behandlats i fängelsestraffkommitténs betänkande torde en sådan översyn inte behöva ta lång tid i anspråk. Regeringen bör sålunda få i uppdrag att lägga fram ett lagförslag till riksdagen under nästa år. Tillämpningsområdet för grov misshandel bör vidare utvidgas. En sådan utvidgning kan ske genom att kravet på särskild hänsynslöshet eller råhet i 3 kap. 6 § brottsbalken ändras till ett krav på enbart hänsynslöshet eller råhet. Dessutom bör det i nämnda paragraf om grov misshandel införas en regel av innebörden att resande av livsfarligt vapen direkt skulle kvalificera misshandeln som grov. Detta skulle på ett tydligare sätt än som för närvarande är fallet markera det allvarliga i att utöva våld med hjälp av vapen. Motion 1989/90:Ju626, där man förordar en höjning av straffet för misshandel av kvinnor, får anses tillgodosedd genom de förslag som jag nu har talat för och som också innebär ökade möjligheter att komma till rätta med det problem som kvinnomisshandeln utgör. Herr talman! Häleri är ett brott som vid åtskilliga tillfällen har försatt våra domstolar i djupt bryderi. Häleribrottet är nämligen så konstruerat att det fordrar ett bevisat förbrott. Detta innebär exempelvis att polisen, då något förbrott inte kan uppdagas, i allmänhet är tvungen att återlämna beslagtagen egendom till innehavaren, även om det skulle vara uppenbart att egendomen är stulen. Inte sällan har detta fått stötande resultat. Kravet på styrkt förbrott slopades i viss utsträckning genom en lagändring år 1980. Men beslutet gällde då enbart sådan befattning som skett ''i näringsverksamhet'' eller motsvarande. Det är därför angeläget att lagen nu ändras på nytt, så att kravet på fullt bevisat förbrott släpps även i övriga fall. Regeringen bör få i uppdrag att lägga fram ett ändringsförslag under innevarande riksmöte. Ett annat brott som är förknippat med vissa stötande inslag är olovlig körning. Det händer ofta att personer som blivit stoppade av polisen och rapporterade för olovlig körning återigen kör bil bara en kort stund därefter. Det inträffar t.o.m. att personer som har åtalats för olovlig körning själva kör bil till och från rättegången. En orsak till detta är att den bestämmelse om förverkande av fordon som infördes för några år sedan inte har fått avsedd effekt. En person som har fått sin bil förverkad har ju knappast några svårigheter att skaffa sig en annan bil. Dessutom kör många av dem som gör sig skyldiga till olovlig körning omkring i lånade eller stulna bilar. Nu måste det bli ett slut på det här. Den enda åtgärd som hjälper är naturligtvis en åtgärd som riktas direkt mot brottslingens person. En höjning av maximistraffet för olovlig körning från fängelse i sex månader till fängelse i ett år skulle otvivelaktigt öka respekten för stadgandet i 3 § trafikbrottslagen. Dessutom skulle det bli möjligt att tillgripa exempelvis anhållande och häktning om det visar sig att den misstänkte trots förverkande inte kan hindras från att fortsätta sin brottsliga verksamhet. När det gäller frågan om den s.k. halvtidsfrigivningen har regeringen ännu inte lagt fram någon proposition, trots att frågan har stötts och blötts i justitiedepartementet ända sedan 1986 då den s.k. fängelsestraffkommittén presenterade sitt betänkande. 1983 var moderata samlingspartiet det enda parti som röstade emot förslaget. Som väntat blev resultatet av de nya frigivningsreglerna att brottsligheten ökade. I en rapport från brottsförebyggande rådet 1985 stod följande att läsa: ''Av tidigare lagförda som senast dömts till fängelse i mer än två månader återfaller 50--60 % inom ett år. Varje någorlunda initierad känner till förhållandet och det är att göra justitiedepartementets tjänstemän orätt, om man antyder att de inte räknat med möjligheten att den nya lagstiftningen skulle leda till ökad brottslighet. Så blev också fallet. Under andra hälften av år 1983 anmäldes fler brott än tidigare. En del av ökningen förklaras av naturliga variationer. ''Men cirka en tredjedel av tillskottet beror på de nya frigivningsreglerna. Det innebär att omkring 1.200 grova stölder , 3.300 enkla stölder, 300 bedrägerier och 160 rån och misshandelsfall inte skulle ha ägt rum under andra halvåret 1983, om de gamla reglerna gällt.'' Regeringen har nu förklarat sig beredd att överväga ett avskaffande av halvtidsfrigivningen, men bara under förutsättning att detta inte leder till några generella ökningar av de faktiska anstaltstiderna. Vad det kan bli fråga om är alltså endast en kosmetisk förändring utan verklig effekt på strafftiderna. Herr talman! Det är nu hög tid för ett ställningstagande i den här frågan. Men det är också självklart att avskaffandet av halvtidsfrigivningen måste leda till längre fängelsetider för de dömda. ''Hälften kvar'' -- Det är vad man skall ha när man har suttit inne den första halvan av straffet! Villkorlig frigivning skall inte vara obligatorisk, utan en belöning för gott uppförande som inte bör komma i fråga innan större delen av straffet avtjänats. Jag yrkar bifall till reservation nr 1, men stödjer givetvis också reservationerna 2, 4, 5 och 9.

Herr talman! Jag börjar med att understryka det som står sist i betänkandet. Det är endast av formella skäl som vi i folkpartiet godtar behandlingen av vår motion 501 om psykiskt störda lagöverträdare som redovisas på s. 18. Vi får säkert anledning att återkomma i detta ärende ganska snart. En proposition i ämnet är utlovad under detta riksmöte, och jag vill direkt fråga Lars-Erik Lövdén: Håller tidsplanen, kommer en proposition om psykiskt störda lagöverträdare under detta riksmöte? Vidare, herr talman, vill jag notera den framgång som en enskild folkpartimotion, undertecknad av De vill ha en översyn av den straffrättsliga regleringen av psykiskt våld. Utskottet delar den uppfattningen och understryker därmed hur allvarligt man ser på det psykiska våldet i samhället, inte minst på mobbningen på arbetsplatser, i hemmen och i skolorna. Det är enligt folkpartiets mening inte nog att rikspolisstyrelsen har skickat ut en cirkulärskrivelse i landet rörande justitieministerns uttalande om hur ingripanden i kyrkolokaler skall gå till. Tvångsingripanden i kyrkor skall enligt folkpartiets mening normalt inte ske. Om det skall ske, skall det vara rent undantagsvis och efter samråd med den kyrkoherde eller den församlingsföreståndare som har ansvaret för lokalerna. Det är innebörden av reservation nr 6, som vi i folkpartiet stöder. Dessutom står vi bakom reservation nr 4, om förbrott vid häleri. Det är angeläget att straffansvaret för häleri utvidgas.

Herr talman! Eftersom regeringen nyligen har beslutat om en lagrådsremiss där frågan om psykiskt störda lagöverträdare tas upp och eftersom vi enligt löfte kan förvänta oss en proposition under det här riksmötet, avstyrker utskottet några motioner i det betänkande vi nu behandlar, eftersom de här motionerna annars skulle bli för gamla. Vi får anledning att återkomma i ärendet när vi sett den aktuella propositionen. Jag kan instämma i Lars Sundins fråga till Lars-Erik Lövdén. Jag hoppas att det verkligen blir på det sätt som har förutskickats vid utskottsbehandlingen. Centerpartiet har i motionerna 808 och 607 tagit upp dels frågan om den kortaste strafftiden vid grov misshandel, dels frågan om domstolarnas varierande tillämpning vid utmätande av straff för misshandel. Utskottmajoriteten vill fortsätta att avvakta vad regeringen i en oviss framtid eventuellt kan komma med i dessa ärenden. Detta avvaktande har utskottet ägnat sig åt ända sedan fängelsestraffkommittén lade fram sitt betänkande, som bl.a. handlade om straffskalor. Vi centerpartister anser att tiden nu är mogen att gå från ord till handling när det gäller t.ex. straffskalan för misshandel. Vi anser det befogat att skärpa straffskalan då det gäller minimistraff för grov misshandel från ett till två år. Misshandelsbrotten har under senare år blivit allt råare, allt brutalare. Det är därför nödvändigt att samhället skärper sin reaktion, såväl av individuella som allmänt preventiva skäl. Av rättviseskäl är det också angeläget att få till stånd en översyn av hur straffskalorna verkligen tillämpas av domstolar på olika håll i landet. Det förekommer, i varje fall i den allmänna debatten, påståenden om att domstolarna inte tillämpar gällande straffskala fullt ut. Hur det verkligen förhåller sig är tillräckligt intressant för att motivera den begärda översynen. Avsikten måste vara att samstämmigheten mellan straffsatserna och de av domstolarna utdömda straffen skall öka. Centerpartiet stöder kravet i motion 241, att halvtidsfrigivningen skall avskaffas. Detta skall ske utan någon allmän sänkning av strafftidens längd, vilket har diskuterats. Utskottsmajoriteten fortsätter även i denna fråga att avvakta eventuella förslag från regeringen. I reservation nr 9 yrkas att riksdagen ger regeringen till känna att riksdagen förväntar sig regeringsförslag i ärendet under pågående riksmöte. Det är mycket angeläget, inte minst för det allmänna rättsmedvetandet, att något äntligen händer i denna fråga. Herr talman! Ett par ord om kyrkofriden. Jag skall kommentera det som har sagts och det som har redovisats i reservationen. Jag avser att citera ur ett tal som ärkebiskopen höll inför landets samtliga polischefer vid en träff i Västerås för några veckor sedan. Ärkebiskopen ägnade sig först åt att beskriva hur situationen har varit beträffande kyrkofriden sedan några århundraden tillbaka: ''om någon utveckling har skett under senare år, har den snarast gått i riktning mot en växande respekt och större uppskattning av kyrkorummets särpräglade frid, stillhet och helgd. Det finns många tecken på det.'' Så säger ärkebiskopen trots att det i dag inte finns någon lagreglering. Vidare säger han: ''Vad betyder nu detta i dag och för den situation vi nu befinner oss i? Kräver kyrkan tillbaka kyrkofriden i lagstiftad ordning med hänvisning till gamla kulturmönster? Nej, jag är inte så orealistisk, att jag tror att det skulle vara möjligt. Jag är heller inte övertygad om att det vore lyckligt. Den sekulariserade situation, som vi lever i, hjälper kyrkan att inse, att kristna värden inte kan eller behöver försvaras med statliga tvångsmedel. Då får vi hellre underkasta oss det lidande som mer eller mindre allvarliga övergrepp mot de kristna värdena kan innebära. Nej, det är inte detta jag är ute efter. Vad jag i denna krets vill aktualisera är de alternativa handlingsmönster, som för statliga myndigheter faktiskt existerar i en akut situation. Att kyrkorummet inte längre är lagligen fredat för intrång t.ex. av polismakten, kan inte rimligtvis betyda, att polismakten i en akut situation måste bryta mot kyrkofriden. Det finns veterligen inte heller några bestämmelser, som påbjuder något sådant. I dessa avseenden skulle vi kunna samverka förtroendefullt. På kyrkligt håll är vi medvetna om att tanken om kyrkofriden och asylrätten i kyrkorummet kan missbrukas i politiska syften och det är något, som vi inte är beredda att stödja. Men vi vill ändå söka fasthålla principen.'' Herr talman! Vi i centern står bakom de krav och synpunkter som kommer till uttryck i de av centerpartister undertecknade reservationerna. För att spara tid yrkar jag endast bifall till reservation nr 9.

Herr talman! Flyktingar som i desperation tagit sin tillflykt till kyrkor, och därmed trott att de för ett tag kunde känna sig trygga, har fått uppleva att polisen kunde komma även dit för att söka efter dem. Personer som fått utvisningsbeslut efter rättvis och saklig prövning skall naturligtvis avvisas; det tycker även jag. Men eftersom det är människor det handlar om, människor som befinner sig i en utsatt och desperat situation, måste man naturligtvis ta vederbörlig hänsyn till detta. De som arbetar i kyrkorna är ofta personer som har sådan människokunskap och medkänsla som gör dem lämpliga att samarbeta med i sådana här situationer.

De händelser som förekommit har resulterat i att många människor har upprörts och reagerat. De har även resulterat i att justitieministern klargjort hur hon tolkar proportionalitetsprincipen, vilket i sin tur har lett till en skrivelse till landets polismyndigheter från rikspolisstyrelsen. Vi säger i vår reservation att vi tycker att det är bra men att det inte är tillräckligt för framtiden. Vi påpekar i vår reservation att kyrkan inte skall vara ett tillhåll dit man kan gå och få skydd som brottsling, eller av annan anledning, varvid man uppträder på ett sådant desperat sätt att det uppstår fara för liv eller egendom. Men vi anser samtidigt att den här möjligheten måste finnas för människor att känna lugn och trygghet för ett tag. Vidare säger vi att vi tycker att det finns anledning att ge regeringen i uppdrag att lägga fram förslag om på vilket sätt man skall kunna lagreglera tvångsingripande i kyrkolokaler. Ett sätt kan vara att skriva in ett lagrum i polislagen, men det kan även finnas andra lösningar. Jag tror att om ärkebiskopen hade sett det här förslaget, så hade även han sagt ja till det.
Herr talman! Om Berith Eriksson inte hade sagt det sista, hade jag inte begärt replik. Jag är alltså övertygad om att ärkebiskopen inte skulle ha hållit med Berith Eriksson, eftersom just de här frågorna hade diskuterats mycket i svenska kyrkans centralstyrelse innan ärkebiskopen höll sitt tal inför landets polischefer. Både ekumeniska nämnden och svenska kyrkans centralstyrelse är fullt medvetna om att proportionalitetsprincipen gäller både i fråga om ingripanden i kyrkorum och i andra sammanhang där någon form av frid kan störas, där det finns en anledning att ha speciella regler. Ärkebiskopen menar -- och vi har kommit till enighet om det i kyrkans centralstyrelse -- att med de regler som nu gäller och de samtal som har förevarit mellan ekumeniska nämnden och polisen, och mellan svenska kyrkan och polisen, är de här frågorna så utredda och klarlagda som de behöver vara. Det finns inget önskemål, vare sig ur enskilda människors synpunkt eller ur någon kyrkas synpunkt, om särregler. Kyrkan skall naturligtvis leva efter samma regler som alla andra och får inte bli ens en möjlig tillflyktsort för dem som inte skall ha en sådan.
Herr talman! Jag måste bara tillägga att proportionalitetsprincipen väl fanns även innan de händelser inträffade som ledde till att denna fråga uppmärksammades. Vad det handlar om är ju hur man tolkar proportionalitetsprincipen. Just nu har man en positiv tolkning av den, men vi vet ju inte hur tolkningen är om tio år. Därför tycker vi att det vore önskvärt att tolkningen också fanns i ett lagrum.
Herr talman! Det är alldeles riktigt att proportionalitetsprincipen fanns före de aktuella händelserna under de senaste åren. Men vad som därefter har hänt är den debatt som har följt på de missgrepp som har skett. Alla är överens om att det har skett missgrepp. Proportionalitetsprincipen gällde också när ärkebiskopen och företrädare för ekumeniska nämnden i ett tidigare läge hävdade att det behövdes lagstiftning. Men när man fått upplysning om vad som faktiskt gäller, och när man fört samtal med företrädare för polisledningen i Sverige -- och samtidigt för alla polischefer -- har man fått klart för sig att det inte är lagstiftning som behövs utan att det är efterlevnaden av redan gällande regler som skall bli bättre. Jag är övertygad om att det finns mycket goda förutsättningar för detta. Vi skall inte ha fler lagar än vad vi behöver.

Herr talman! Det är alldeles tydligt att det behövs bättre möjligheter att beivra häleri. Det har Jerry Martinger här, liksom i motion och reservation, beskrivit. Men jag räknar med att den anpassning till FNs narkotikabrottskonvention som nu skall göras här i Sverige kommer att ge regeringen anledning att återkomma med förslag som innebär en skärpning av möjligheterna att åtgärda uppenbart häleri. Därför vill vi inte stödja reservation 4. Vi anser också liksom Jerry Martinger att det är fel och stötande att människor kan fortsätta med olovlig körning trots att de vet att de begår brott. Många trotsar lagen öppet. Det måste bli stopp för det. Men även i det här sammanhanget räknar vi med att det pågående arbetet i justitiedepartementet kommer att leda till att vi får förbättringsförslag. Också på den här punkten avstår vi alltså från att stödja motsvarande reservation. Herr talman! I början av det här året blev många i Sverige bestörta över att polisen bröt mot vad många människor trodde vara alldeles klara bestämmelser om kyrkofrid. Det har sedan visat sig att människor har haft uppfattningen att det finns en kyrkofrid och att lagen inte uttryckligen säkrar denna kyrkofrid. Därför behövs det uppenbarligen en ny lagstiftning om kyrkofrid, och vi ställer oss bakom reservation 7, som handlar om detta. Medan vi väntar på en sådan lagstiftning är det viktigt att det inte sker tvångsingripanden i kyrkolokaler utan medgivande av den som har ansvaret för lokalen. Det kan givetvis förekomma dramatiska nödlägen, då liv står på spel och man inte har möjlighet att hinna inhämta ett sådant tillstånd. Men det var definitivt inte i sådana fall som polisen ingrep i början av det här året. Vi stöder reservation 6, som innebär att man bättre än i dag vill reglera det här förhållandet. Herr talman! För oss i miljöpartiet står det klart att det behövs en etisk nämnd för högre befattningshavare i näringsliv, stat, kommuner och landsting. Den skall arbeta både med miljöfrågor och ekonomiska frågor, eftersom det tydligen finns många som inte begriper var gränserna för samhällsansvar och anständighet går. Det gäller alltså att klarare sätta dessa gränser. Vi i miljöpartiet yrkar alltså bifall till reservation 8 Beträffande övriga reservationer har jag för tids vinnande nöjt mig med att uttala mitt stöd för dem.

Herr talman! Jag skall bara lämna två korta upplysningar till Krister Skånberg. För det första kan jag nämna att FNs narkotikabrottskommission inte tar upp frågor som är intressanta för den svenska hälerilagstiftningen. Av det som står i betänkandet kan man få uppfattningen att det skulle förhålla sig så, men så är det alltså inte. För det andra är visserligen frågan om olovlig körning föremål för övervägande i justitiedepartementet, men utgångspunkten är fängelsestraffkommitténs förslag som går ut på en sänkning av straffet för olovlig körning.
Herr talman! Vår uppfattning i miljöpartiet är att en mycket stor del av häleribrotten, men förvisso inte alla, numera har att göra med narkotikabrottsligheten. Vi räknar faktiskt med att det kommer att ge regeringen anledning att ingripa. Vi har i detta fall anslutit oss till utskottsmajoritetens förslag och kan bara hoppas att vi har gjort en riktig bedömning. Vi delar, som jag redan har sagt, Jerry Martingers inställning att uppenbart häleri måste beivras på ett annat sätt än i dag. Jag har också redan sagt att vi i miljöpartiet anser att de bestraffningsregler som gäller för olovlig körning är felaktiga. Vi har dock uppfattat det så att regeringen kommer att lägga fram ett bättre förslag.

Herr talman! I det betänkande som kammaren nu behandlar tas upp en rad frågor som berör straffrättens område. Det är frågor som har behandlats i utskottet vid flera tillfällen och även här i kammaren under senare år. Därför skall jag begränsa mitt inlägg till att kortfattat kommentera några av reservationerna och ge svar på de frågor som har ställts under debatten. I tre reservationer behandlas misshandelsbrotten. I en av dessa reservationer föreslås en ändring av rekvisiten vid grov misshandel, och i de två övriga reservationerna förordas en skärpning av straffskalan för misshandel och grov misshandel. Så sent som 1987 ändrades lagen för misshandelsbrotten i skärpande riktning. Det var fråga om att skärpa tillämpningen och utvidga området för vad som kunde betecknas som grov misshandel. Nu kräver moderaterna i en reservation att det i framtiden skall vara tillräckligt att gärningsmannen visat hänsynslöshet eller råhet för att kunna dömas till ansvar för grov misshandel. Något krav på att det skall vara fråga om särskild hänsynslöshet eller råhet skall enligt moderaterna inte uppställas i framtiden. Låt mig hänvisa till vad utskottet sade 1987 när man behandlade ett liknande yrkande. Misshandel är enligt utskottets uppfattning regelmässigt ett uttryck för råhet. Ett bifall till moderaternas yrkande, som de återkommer med i resevation 1, skulle därför föra alltför långt. Snart sagt varje åtalat misshandelsbrott skulle kunna bli bedömt som grovt. Säger man att det enbart skall vara fråga om hänsynslöshet eller råhet för att ett misshandelsbrott skall bedömas som grovt, då kan det på goda grunder hävdas att i stort sett varje misshandelsbrott i framtiden skall bedömas som grovt. Misshandel i sig är ju något som måste betecknas som råhet. Vad beträffar kravet på en skärpning av straffskalorna hänvisar jag till den beredning som sker av fängelsestraffkommitténs betänkande. Det är inte så enkelt som Jerry Martinger gör det till när han hänvisar till att beredningen har tagit mycket lång tid. Fängelsestraffkommittén har lagt fram mycket omfattande förslag. En del av dessa förslag har regeringen redan behandlat i en framlagd proposition. Jag kan hänvisa till behandlingen i kammaren av frågan om straffmätning och påföljdsval på förra riksmötet. Det var ett helt nytt system för bedömningar som hade beretts till följd av fängelsestraffkommitténs förslag. I dag framläggs en lagrådsremiss om bötesstraff, också på grundval av fängelsestraffkommitténs förslag. På en rad punkter börjar man alltså bearbeta de omfattande förslag till förändringar som fängelsestraffkommittén har lagt fram. Vad som återstår är straffskaleöversynen och hur vi i framtiden skall hantera frågan om den villkorliga frigivningen. Det går inte att rycka ut vissa brott och behandla dem för sig, utan det är fråga om att straffvärdemässigt sätta brotten i relation till varandra. Det måste göras i ett helhetsperspektiv. Det måste också göras i perspektivet av hur man skall förhålla sig till den villkorliga frigivningen i framtiden. Med dessa hänvisningar yrkar jag avslag på de reservationer i vilka krävs en omedelbar straffskärpning av misshandelsbrott. Redan i dag finns utrymme för att betrakta grov misshandel och misshandel som mycket allvarliga brott. Jag kan erinra om att maximistraffet för grov misshandel faktiskt är tio års fängelse. I reservation 4 föreslås en utvidgning av hälerilagstiftningen. Siktet är inställt på att lägga fram en proposition till våren, Krister Skånberg, och den skall framför allt baseras på Sveriges medlemskap i FNs narkotikakommission. Men det handlar också om att utvidga straffansvaret i den riktning som föreslås i reservationen och berörs i en del motioner. Den frågan är även föremål för särskild behandling i en departementspromemoria. Frågan kommer därför att tas upp i anslutning till behandlingen av propositionen. Beträffande reservation 5, i vilken föreslås en straffskärpning för olovlig körning, vill jag hänvisa till den beredning som sker av fängelsestraffkommitténs förslag. Det är viktigt att straffvärdemässigt sätta också trafikbrotten i relation till andra brott. Redan nu kan jag dock säga att man i lagrådsremissen rättat till de skevheter som finns i den nuvarande böteslagstiftningen. Denna lagstiftning gör att allvarliga trafikförseelser ibland leder till lindrigare straff än mindre allvarliga sådana. Den olägenheten rättas till i lagrådsremissen om de framtida bötesstraffen. Men straffvärdebedömningen av trafikbrott måste ske i samband med bedömning av straffen för övriga brott. Jag behöver inte ytterligare förlänga debatten efter den diskussion som har förts mellan Berith Eriksson och Anders Svärd i frågan om brott mot kyrkofrid. Jag kan till fullo instämma med vad Anders Svärd har sagt. Självfallet skall proportionalitetsprincipen gälla för ingripanden av polisen i kyrkorum. Det har också klart understrukits av rikspolisstyrelsen i samråd med Reservation 9 berör frågan om villkorlig frigivning, en sedvanlig reservation när vi behandlar frågor av detta slag. Det har redan sagts att den villkorliga frigivningen måste sättas i samband med straffskaleöversynen. Det pågår också ett intensivt beredningsarbete i regeringskansliet. Förhoppningsvis skall det komma en proposition eller åtminstone föreligga en lagrådsremiss under året. Så svaret på en direkt fråga som jag har fått av Lars Sundin och Anders Svärd om psykiskt störda lagöverträdare. Där är läget det att det kommer en proposition under innevarande riksmöte. Med hänvisning till vad jag sagt vill jag yrka avslag på samtliga reservationer och bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Förslaget om att utvidga det straffbara området för grov misshandel genom att ändra kravet på särskild hänsynslöshet eller råhet till ett krav på enbart hänsynslöshet eller råhet, d.v.s. att slopa ordet ''särskild'', är inte någonting som vi moderater kastat in i den politiska debatten utan noggrant övervägande. Hovrättsrådet Lars Grönwall föreslog för övrigt just den här ändringen i en rapport för några år sedan. Tittar man vidare i den kommentar till brottsbalken som är författad av förra justitieråden Nils Beckman, Bengt Huldt och Carl Holmberg samt professor emeritus Ivar Strahl kan man läsa bl a följande: ''Att misshandel förövas mot havande kvinna eller nära anhörig måste i regel anses som försvårande . När sådan misshandel förekommer vid upprepade tillfällen och under brutala former, t ex mot hustru eller barn, torde ej sällan befinnas att gärningen ådagalagt särskild hänsynslöshet eller råhet.'' Orden ''hänsynslöshet eller råhet'' har i brottsbalkskommentaren skrivits med fetstil, vilket torde innebära att författarna anser att dessa begrepp representerar något självständigt. Man anser alltså inte att varje form av misshandel skulle vara ett utslag av exempelvis råhet. Det kan också nämnas att vid det aktuella stadgandets tillkomst nämndes i straffrättskommitténs förslag i stället för orden ''hänsynslöshet eller råhet'' orden ''förslagenhet och grymhet''. Dessa ord ansågs alltså likvärdiga med orden ''hänslöshet eller råhet''. Men ingen kan väl påstå att alla former av misshandel skulle vara ett utslag av t.ex. förslagenhet. Om man avvisar vårt förslag om att stryka ordet ''särskild'' i beskrivningen av brottet grov misshandel med motiveringen att alla former av misshandel är ett utslag av råhet, finns det skäl att fråga sig varför råhet använts som ett speciellt rekvisit vid grov misshandel men inte ens omnämnts vid ordinär eller ringa misshandel, vare sig i lagtexten eller i kommentaren. Nog finns det misshandel som bör bestraffas utan att för den skull vara ett utslag av råhet. Att exempelvis knuffa en person mot en vägg så att personen erhåller en mindre smärta i axeln är en form av misshandel. Men att klassa misshandeln som ett utslag av råhet tycker jag är att gå för långt. Råhet är något helt annat, Lars-Erik Lövdén, både i dagligt tal och i juridiskt språkbruk. När det sedan gäller straffen för misshandel och frågan om avskaffande av halvtidsfrigivningen hänvisar Lars-Erik Lövdén till fängelsestraffkommitténs förslag. Men jag kan inte underlåta att tycka att behandlingen av det förslaget tar ovanligt lång tid i justitiedepartementet. För det är väl aldrig så, Lars-Erik Lövdén, att regeringen ligger och drar på den här frågan därför att man anser att kommittéförslaget inte är så gångbart att lägga fram? Överlag föreslår faktiskt fängelsestraffkommittén kraftiga sänkningar av straffen. Lars-Erik Lövdén avslutar med att säga att frågan om halvtidsfrigivningen måste ses i samband med straffskaleöversynen. Varför det?
Herr talman! Lars-Erik Lövdén säger som utskottsmajoritetens talesman här att det kommer en proposition om förbrott vid häleri. Det är bra. Han utlovar att det kommer en proposition om psykiskt störda lagöverträdare. Det löftet är också bra. Var förvissad om, Lars-Erik Lövdén, att vi från folkpartiets sida med uppmärksamhet kommer att följa att det verkligen kommer propositioner i de här två ärendena. Det har inträffat missgrepp och det har inträffat övergrepp, när polisen har ingripit i kyrkor. Det har Anders Svärd och Berith Eriksson vittnat om, och det tror jag att Lars-Erik Lövdén också sade. Nu är svenska kyrkans centralstyrelse och rikspolisstyrelsen överens om hur sådana ingripanden skall ske, och det har man låtit meddela i en cirkulärskrivelse. Det är bra, men det är inte nog, menar vi. Vi vill ha en lagreglering av detta. Det är inte säkert att det är Anders Svärd och Bertil Werkström å ena sidan och Björn Eriksson å den andra som skall hantera den här frågan i framtiden.

Herr talman! Jag måste fråga Lars-Erik Lövdén: Kommer det ett regeringsförslag som innebär att man bättre än i dag kan ingripa mot och bestraffa upprepad olovlig körning? Och när kommer det i så fall? Jag tycker att Lars-Erik Lövdén var oklar på den punkten. Jag har alltså utgått ifrån att man kommer att göra någonting åt det här. Det är orimligt att, som nu sker och som Jerry Martinger har påpekat, folk faktiskt kör olovandes t.o.m. till och från den rättegång där tidigare olovlig körning tas upp. Det är direkt trots, och här krävs en skärpning. Min fråga är alltså: Blir det ett förslag på den här punkten och när kommer det?
Herr talman! Frågan om kyrkofriden skall jag inte ytterligare kommentera. Det har varit en debatt om det, och jag kan, som jag sade i min inledning, ansluta mig till vad Anders Svärd sagt på den punkten. Det är proportionalitetsprincipen som skall gälla, och det har också rikspolisstyrelsen klart givit uttryck för. Något annat kunde man ju heller inte göra, eftersom det är så lagstiftningen är utformad. Krister Skånbergs fråga om olovlig körning vill jag koppla ihop med mitt svar till Jerry Martinger när det gäller fängelsestraffkommittén. Det är ett mycket omfattande arbete att gå igenom hela brottsbalken och i stort sett all specialstraffrättslig lagstiftning för att göra en inbördes värdering av hur man skall se på straffvärdet för de olika brotten. Det omfattande arbetet har bedrivits i departementet under något år nu, samtidigt som man har tagit itu med de andra delarna av fängelsestraffkommitténs förslag, nämligen straffmätningen och påföljdsvalet samt bötesstraffets utformning i framtiden. Tanken är att det skall läggas fram en proposition under innevarande riksmöte som berör straffskalorna i deras helhet i lagstiftningen. Då kommer också de saker upp som Krister Skånberg har pekat på, nämligen vilken straffskala som i framtiden skall gälla för olovlig körning. Vad som är viktigt när man tittar på straffskalorna är ju att se det inbördes sambandet med andra brott, så att man värderar svårighetsgraden för olika brott. Där är inriktningen, precis som angavs i direktiven -- jag vill erinra om att det var en moderat justitieminister som skrev direktiven till fängelsestraffkommittén, Håkan Winberg -- att värdera upp integritetskänsliga brott, bl.a. brott mot liv och hälsa, som Jerry Martinger har uppehållit sig länge vid och som berörs i de tre reservationerna om misshandelsbrott. Inriktningen är alltså alldeles klar och entydig: brotten mot liv och hälsa och andra integritetskränkande brott skall uppvärderas i förhållande till andra brott.

Herr talman! Lars Sundin var orolig för att det skulle kunna bli en annan tillämpning av gällande lagstiftning när det gäller ingripande i kyrkor, om andra personer än Björn Eriksson, Bertil Werkström och Anders Svärd skulle hantera dem. Men min poäng var inte att de här nämnda personerna hade kunnat komma överens, för det går ju att komma överens om litet av varje. Poängen var att det finns i den gällande lagstiftningen för polisens verksamhet någonting som kallas för proportionalitetsprincipen, och med tillämpande av denna princip uppstår inte de problem som påtalats. Den debatt som följt på de inträffade händelserna har gjort, som jag sade tidigare, att dessa har uppmärksammats på olika håll. Det har då visat sig att det råder samstämmighet mellan svenska kyrkan, ekumeniska nämnden och polisen centralt och på olika nivåer om vad som bör gälla. Något utöver ett speciellt hänsynstagande i kyrkor -- och andra samlingslokaler också för den delen -- vill man inte ha. Det skulle inte ens vara bra, vare sig för kyrkans eller någon annans sak. Därför behövs det inte någon lagstiftning utöver den som redan finns.
Herr talman! Det är riktigt, Lars-Erik Lövdén, att det var en moderat justitieminister som tillsatte fängelsestraffkommittén. En sådan kommitté var ett krav som moderata samlingspartiet hade haft under många år. Men socialdemokraterna hade under hela 1970-talet satt sig emot en översyn av brottsbalken. Moderaternas tanke var emellertid inte att denna utredning, när den förelåg i färdigt skick, skulle komma att sammankopplas med frågan om villkorlig frigivning efter halva strafftiden, en lag som vi för övrigt satte oss emot. Jag vill fråga Lars-Erik Lövdén: Varför måste man nödvändigtvis koppla ihop frågan om villkorlig frigivning med en översyn av straffskalorna?

Justitieminister Anna-Greta Leijon sade på sin tid att hon mycket väl kunde tänka sig att avskaffa halvtidsfrigivningen men bara under förutsättning att den tid som brottslingen tillbringar i fängelse inte blir längre. Den nuvarande justitieministern Laila Freivalds har sagt någonting liknande i budgetpropositionen.
Herr talman! Också vi reservanter när det gäller frågan om tvångsingripande i kyrkor tycker att de åtgärder som har vidtagits för att klargöra innebörden av proportionalitetsprincipen är bra. Men de är inte tillräckliga. Vi vill gå ett steg längre. Därför vill vi ha denna lagreglering för alla eventualiteters skull, innebärande att samråd skall ske mellan polisen och de för kyrkorna ansvariga kyrkoherdarna eller församlingsföreståndarna.
Herr talman! Jag håller med Lars Sundin om detta. Jag vill nu yrka bifall till reservation 6, så att vi får tillfälle att ordentligt ta ställning till detta i kammaren om en stund. För oss är skillnaden mellan vad många människor upplever som att det skulle finnas en kyrkofrid och en inte alldeles lätt lagstiftning olycklig. Därför har vi i reservation 7 begärt en lagstiftning. Men vi nöjer oss alltså nu med att yrka bifall till reservation

Herr talman! Jag erinrade om att det var en moderat justitieminister som utformade de slutliga direktiven till fängelsestraffkommittén. Jag gjorde det därför att de direktiven präglades av ett helt annat kriminalpolitiskt synsätt än det som Jerry Martinger ger uttryck för i de kriminalpolitiska debatterna i denna kammare. Den moderate justitieministerns direktiv präglades av en humanitär kriminalpolitik. Den synen på kriminalpolitiken har jag förstått att Jerry Martinger inte delar, vilket är beklagligt. Så sent som när vi behandlade frågan om straffmätning och påföljdsval i denna kammare uttryckte ett enigt utskott sig på följande sätt: ''Enligt utskottets mening förtjänar det således att slås fast att fängelse inte är en effektiv metod att motverka brottslighet och att fängelse normalt även i övrigt har negativa följder för de dömdas sociala rehabilitering. Det finns starka skäl att också i fortsättningen slå vakt om de humanitära värden som präglat de senaste decenniernas kriminalpolitiska utveckling och som bl.a. tagit sig uttryck i en strävan att i möjligaste mån begränsa användningen av frihetsberövande påföljder och nedbringa tiden av de enskilda påföljder som ändå måste dömas ut.'' Jag tycker att det är beklagligt att moderaterna springer i från den humanitära kriminalpolitiken. Det är klart att man måste se den villkorliga frigivningen i samband med straffskaleöversynen. Det är alldeles klart att det måste ske noggranna överväganden om det är lämpligt att i ett slag öka strafftiden generellt för alla brott och om det är en lämplig kriminalpolitisk inriktning att nu lägga fram förslag som innebär att man måste bygga 500 nya fängelseplatser. Dessa saker måste naturligtvis ses i samband med varandra, när man tar ställning till vilken inriktning kriminalpolitiken framgent skall ha. Naturligtvis tar det tid i beredningsförfarandet att göra dessa värderingar för olika brottstyper och att överväga hur reglerna för den villkorliga frigivningen i framtiden skall utformas. Det är inte så enkelt som moderaternas slagordmässigt gör gällande från talarstolar.
Herr talman! Jag noterar att Krister Skånberg, Berith Eriksson och Lars Sundin -- av alla -- yrkar på ny lagstiftning på ett område, nämligen när det gäller tvångsingripanden i kyrkolokaler, där inträffade händelser under det senaste året faktiskt medverkat till att lyfta fram gällande lagstiftning. Det ger i sig anledning att tro att de här problemen inte skall återkomma. Vi är här vana vid att få vänta på lagar som vi litet var i de olika partierna tycker är nödvändiga och där vi anser att regeringen är senfärdig. Men här är det faktiskt verkligheten som har ändrats. Därför finns det anledning att vänta och se om det inträffade faktiskt inte är tillräckligt som upplysning för dem som hanterar dessa frågor, så att vi inte skall behöva få fler incidenter av det slag som faktiskt har inträffat -- det har jag inte förnekat. Skulle man å andra sidan välja att införa en särskild lag tror jag att man försätter sig i en ganska svår situation. Då måste man införa tydliga och klara undantagsbestämmelser, och jag tror inte att det blir lättare att tillämpa en speciell lag om tvångsingripande i kyrkolokaler än det är att tillämpa gällande bestämmelser, som är utformade enligt proportionalitetsprincipen. Jag anser att man genom en ny lagstiftning skulle slå in öppna dörrar, innan man vet vad som blir följden av det inträffade.
Herr talman! När Lars-Erik Lövdén hänvisade till att det var en moderat justitieminister som skrev direktiven till fängelsestraffkommittén, sade han samtidigt att det var ett annat synsätt än det jag framfört i dag som präglade den moderate justitieministerns direktiv. Om Lars-Erik Lövdén läser direktiven en gång till kommer han nog att inse att det i dessa avgjort inte fanns några besked om att straffskalorna skulle sänkas över i stort sett hela linjen, något som man faktiskt senare kommer att föreslå. Vidare sade Lars-Erik Lövdén att vi moderater nu springer ifrån den humanitära kriminalpolitiken. Det gör vi inte alls. Vi anser visst att man skall ha en human krimanlpolitik. Men det får inte, som det gjort under det socialdemokratiska styret, innebära att brottsoffren kommer i skymundan i jämförelse med brottslingarna. Lars-Erik Lövdén har fortfarande inte svarat på min fråga om varför man måste koppla samman ett avskaffande av halvtidsfrigivningen med ett förslag angående straffskalorna.
Herr talman! Anders Svärd säger att de händelser som vi nu alla berört har lyft fram gällande lag. Men de inträffade händelserna har också lyft fram och visat på de brister som finns. Att lagreglera i det här fallet tror jag varken är svårare eller lättare än att skriva lagar i många andra fall. Vi anser fortfarande att det här är nödvändigt.
Herr talman! I Gustav Vasa kyrka trängde sig flera polismän in mitt i natten i januari i år. Man uppgav att man hade fått ett larm. Det är mycket ovanligt med ett så resolut ingripande från polisens sida vid vanliga larm. När man väl var inne i kyrkan passade man mycket riktigt på att kontrollera identiteten hos ett antal flyktingar som sov i kyrkan och sökte en fristad där. En upprörd kyrkoherde lyckades inte stoppa ingripandet. För min del ledde detta till att jag ganska ofta övernattade i Stockholms kyrkor under de närmaste veckorna, för att tillsammans med andra försöka avhålla polisen från ytterligare sådana ingripanden. Jag hade kanske något större möjligheter än flyktingarna att åtminstone begära att högre befäl skulle tillkallas för att man skulle få reda på med vilken rätt polisen gjorde detta. Det är glädjande att kyrkan och polisen nu anser sig ha kommit överens om hur det här skall skötas i fortsättningen. Men det kan ju vara lättare att sätta sig över en sådan överenskommelse än en lagstiftning. Därför vidhåller jag och miljöpartiet med mig bestämt att här måste till en lagreglering.
Herr talman! Läs direktiven till fängelsestraffkommittén, säger Jerry Martinger. Jag har läst dem väldigt noga, och jag arbetade också efter dem under många när jag satt i fängelsestraffkommittén. De innehöll inte något förslag om en sänkning av straffskalorna över hela linjen. Det är riktigt. Men de innehöll ett bestämt uttalande att syftet med förändringarna inte skulle vara att generellt åstadkomma längre fängelsetider. Det var en alldeles klar inriktning från den dåvarande moderate justitieministern och den kriminalpolitik som han stod för. Jag måste ännu en gång konstatera att Jerry Martinger står för en helt annan kriminalpolitik. Jag tror inte att det skall handla om en generell sänkning av anstaltstiderna. Den uppfattningen delar jag. Men det är inte så enkelt som att bara ställa sig i talarstolen och säga att nu skall vi verkligen klämma åt alla så att de får 25 eller 30 % längre anstaltstider. Jag utgår ifrån att moderaterna, efter det här moderata inlägget, kommer att äska medel för 500 nya anstalter i sitt budgetalternativ i januari.
Herr talman! Nu medger Lars-Erik Lövdén att det inte har stått någonting i direktiven till fängelsestraffkommittén om att straffskalorna skulle sänkas. Jag var väl medveten om att Lars Erik Lövdén satt med i den här kommittén, så att han faktiskt borde veta hur det förhöll sig. Men det som Lars-Erik Lövdén nu tar upp om att det stod någonting om att det inte skulle bli några generella förlängningar av anstaltstiderna, är en helt annan sak. Det som jag har opponerat mig mot i dag och som vi moderater säger ifrån om är att avskaffandet av den obligatoriska halvtidsfrigivningen skulle innebära att vi får samma anstaltstider i fortsättningen som vi har i dag. Då är det ju inte någon vits med att avskaffa den obligatoriska halvtidsfrigivningen. Det är ju rena rama bedrägeriet mot svenska folket om vi först skulle avskaffa halvtidsfrigivningen och sedan sänka straffskalorna. Det skulle ju nämligen innebära att brottslingen sitter inne exakt lika länge efter det att halvtidsfrigivningen avskaffats som när den fanns. Det vill vi alltså inte. Vårt förslag innebär en återgång till den tidigare situationen. I jämförelse med de förhållanden som rådde när fängelsestraffkommitténs direktiv skrevs blir det med vårt förslag alltså inga generella förlängningar av anstaltstiderna.

Herr talman! Den första 1 juli 1988 infördes en möjlighet för målsägande att få ett särskilt juridiskt biträde när det gäller mål av typen allvarliga sexualbrott. Syftet med bestämmelsen var att ge den målsägande stöd och hjälp för att lindra påfrestningar i samband med utredningar rörande ett allvarligt och integritetskränkande brott. Lagstiftningen öppnade också möjligheter att vid andra sexualbrott och misshandel som inte är ringa, erhålla målsägandebiträde. Tyvärr krävs det att så många kriterier skall vara uppfyllda att det har visat sig att det i ett flertal fall varit näst intill omöjligt att få det här stödet vid en rättegång. Kvinnor som misshandlas i hemmen är en stor och mycket utsatt grupp av brottsoffer. De upplever sig i regel som ensamma och övergivna. De har dålig självkänsla och orkar många gånger inte göra något åt sin situation. När de väl anmäler mannen för polisen och ber om hjälp är det stöd som de då erbjuds varierande. Av en slutrapport som heter Polis 80 och som är en utvärdering av polisens arbete framgår att sociala myndigheter anser att kvinnomisshandel inte är ett prioriterat område hos polisen. De misshandlade kvinnorna får alltså inte den hjälp och det stöd de skulle behöva hos polisen. Mot den här bakgrunden behandlade justitieutskottet i november förra året på nytt lagen om målsägandebiträde. Det fanns då flera motioner i riksdagen som pekade på att tillämpningen av rätten till målsägandebiträde hade blivit alltför restriktiv och att informationen angående lagstiftningen inte nådde ut. Dessutom hade flera av oss ledamöter i utskottet mött kritik mot lagen, vilken gick ut på att lagen användes alltför sällan. Utifrån det här underlaget konstaterade utskottet att rätten till målsägandebiträde borde utvidgas till att utan begränsning gälla i alla mål om sexualbrott. Vi menade också att rätten till målsägandebiträde väsentligt borde utvidgas när det gäller mål om misshandel. Utskottet uttalade att regeringen snarast borde få i uppdrag av riksdagen att skyndsamt lägga fram förslag till ändringar av lagen. Riksdagen beslutade också på det sättet. Föredömligt nog, måste jag säga, kom regeringen redan i våras med det beställda förslaget. Det är den propositionen som vi nu skall behandla. Förslaget överensstämmer med våra önskemål. Nu står det i lagens första paragraf att sedan förundersökning har inletts skall ett särskilt biträde för målsäganden förordnas i alla sexualbrott. Eftersom det står ''skall'' finns det inte längre några begränsningar mer än att målsägaren själv uppger att hon inte vill ha sådan här hjälp. I linje med vårt uttalande föreslår också regeringen att det skall bli lättare att få målsägandebiträde i misshandelsmål. Förut krävdes att det skulle föreligga särskilt starka behov av biträde för att det skulle förordnas sådant. Enligt det nya förslaget krävs det endast att det föreligger behov. Allt det här är utmärkt och som jag redan nämnt i enlighet med utskottets begäran. Men på ett par punkter anser vi i folkpartiet -- för övrigt i likhet med andra partier -- att det nu finns skäl att gå vidare. Den första punkten gäller att också vid övriga typer av brott bereda en viss möjlighet att förordna om målsägandebiträde. Vi har då tänkt oss att det skall gälla särskilt ömmande fall. Det kan vara fråga om någon som på grund av hög ålder eller psykisk svaghet har blivit så skrämd i samband med ett brott att man kan säga att det föreligger synnerliga skäl till att just i det föreliggande fallet förordna om målsägandebiträde. Den andra punkten gäller stöd till dem som har utsatts för ett allvarligt brott utomlands. Ta exemplet med en kvinna som råkar ut för ett allvarligt sexualbrott utomlands. Hon har naturligtvis en svår situation. Hon behärskar kanske inte språket. Dessutom kan det vara en rättsordning som hon inte känner till. Rättsväsendet kan vara manligt dominerat, ja det finns flera saker som man kunde nämna. Hon har i stort sett på alla sätt en betydligt svårare situation än motsvarande brottsoffer i Sverige. Därför menar vi att det är rimligt att försöka förbättra också för de här brottsoffren och i någon mån jämställa dem med brottsoffer i Sverige. Eftersom det inte finns särskilt mycket grundmaterial på detta område, anser vi att det är rimligt att frågan utreds. I betänkandet finns det två reservationer som överensstämmer med vad jag har sagt. Vi stöder naturligtvis dessa reservationer. Jag ber särskilt att få yrka bifall till reservation 2.

Herr talman! Regeringen har vid olika tillfällen uttalat sitt muntliga stöd till brottsoffren. Socialdemokraternas sympatier tycks emellertid i stort sett stanna vid olika muntliga uttalanden om brottsoffren. Förbättringar för brottsoffren har vanligtvis genomförts här i riksdagen efter det att oppositionspartierna så att säga har kört över regeringspartiet. Ett exempel på detta är bl.a. detta betänkande, som är ett resultat av en riksdagsbeställning till regeringen om krav på en utökning av rätt till målsägandebiträde. En annan förbättring för brottsoffren som genomförts utan aktiv medverkan av socialdemokraterna är förstärkningen av besöksförbudet beträffande de personer som har blivit förföljda och misshandlade. Vanligtvis gäller detta kvinnor. Tack vare oppositionen kan nu de som bryter mot utdömt besöksförbud anhållas och häktas, vilket naturligtvis har stärkt brottsoffrens skydd. Mot regeringspartiets tidigare äskande uttalade riksdagen att stödet till jourerna skulle stärkas. Härigenom ökade stödet till kvinnojourerna. Det finns många exempel på att regeringspartiet har blivit överkört i frågor som gäller stöd till brottsoffer. Allt detta hände förra budgetåret. Därefter fanns det en viss anledning att anta att socialdemokraterna skulle ta egna initiativ för att förbättra situationen för brottsoffren. I regeringsförklaringen uttalade ju statsministern följande: ''Ytterligare insatser för att stärka brottsoffrens ställning förbereds. Särskilda åtgärder planeras för att stärka skyddet för hotade och utsatta kvinnor.'' I dagens betänkande behandlas krav på en förbättring av stödet till bl.a. hotade och utsatta kvinnor. Reservanterna, däribland vi centerpartister som har motionerat, vill t.ex. ge de kvinnor som har hotats med eller utsatts för bl.a. våldtäkt i utlandet samma stöd och hjälp som de medborgare får som har begått brott i utlandet. Vi centerpartister anser att det är ett ytterst rimligt krav att man hjälper svenska brottsoffer i utlandet i minst lika stor utsträckning som man hjälper svenska gärningsmän i utlandet. Vi kan notera att detta krav inte tycks vara lika självklart för regeringen, vilket är förvånande mot bakgrund av regeringsdeklarationen i oktober. Vi gläder oss också över att vi nu har fått stöd för vårt krav på hjälp åt brottsoffren i utlandet från folkpartiet och moderaterna, som i fjol inte ställde upp på vårt krav. Det enda som saknas för att vi återigen skall kunna köra över regeringen och öka stödet till brottsoffren är faktiskt miljöpartiets hjälp. Jag hoppas på ett sådant stöd från miljöpartiets sida.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 När det gäller reservation 1 framhåller vi reservanter att det bör bli större möjligheter att få målsägandebiträde än vad som föreslås i propositionen. Det gäller alltså ytterligare krav på förbättringar som regeringspartiet inte ställer upp på. Vi framhåller också att målsägandebiträde bör kunna få bättre hjälp och stöd om särskilda skäl föreligger. Dessa krav framfördes också vid justitiedepartementets utfrågning, liksom också i center-, folkparti och miljöpartimotioner. Slutligen vill jag ställa en fråga: När ämnar ni socialdemokrater, som regeringen har lovat, leva upp till regeringsförklaringen och komma med egna förslag som förbättrar situationen för brottsoffren? Eller var det bara fler nya, tomma vallöften som ni presterade? Min bedömning i dag är att ni socialdemokrater snarare tycks vilja bromsa när det gäller olika förbättringsförslag beträffande brottsoffren än att framföra några egna.

Herr talman! Britta Bjelle har på ett bra sätt redogjort för bakgrunden till det förslag som i dag ligger på riksdagens bord. Därför tycker jag inte att jag behöver upprepa någonting. Vänsterpartiet är nöjt med förslaget, eftersom vi under flera år har motionerat om det. Det är mycket glädjande att regeringen kom med förslaget. Att köra över regeringen är ju inget självändamål. Vi stöder också förslaget om en utvidgning av möjligheten att erhålla målsägandebiträde. Vid en utfrågning framkom det att det fanns ett behov, något som jag inte hade tänkt på. Vi stöder också reservationen om rätt till målsägandebiträde när det gäller mål utomlands. Som Ingbritt Irhammar påpekat behandlades motionen i fråga även i fjol. Eftersom Ingbritt Irhammar nu har gjort uttalanden som ungefär överensstämmer med dem som jag gjorde vid det tillfället, tänker jag inte upprepa mig. Vänsterpartiet ställer sig bakom de två reservationerna i detta betänkande.

Herr talman! Vi glädjer oss åt att det genom regeringsförslaget nu ges ökade möjligheter att få målsägandebiträde. Vi har trots det föreslagit en ytterligare utvidgning av denna möjlighet, och liknande förslag har, som har framkommit tidigare i debatten, lagts fram av andra, nämligen av folkpartiets, centerns och vänsterpartiets representanter i justitieutskottet. Vi har enats om en reservation, som innebär att domstolen, om det finns synnerliga skäl, kan låta en målsägare få biträde även vid andra typer av brott än vad som gäller i den utvidgning som regeringen har föreslagit. Det blir här fråga om ett slags försök, där en klar restriktivitet fortfarande gäller fastän det ändå finns en möjlighet för domstolen att ta hänsyn till speciella omständigheter. Det är bra, och jag yrkar bifall till reservation 1. Vi stöder också den begäran som finns i reservation 2 om en utredning, som skall visa hur man av humanitära skäl kan hjälpa svenskar som blir offer för grova brott utomlands. Det är möjligt att detta skulle ha framförts i något annat sammanhang. Det finns redan nu en hel del möjligheter att få ett visst stöd, men vi tycker att det vore fint om situationen belystes. Vi menar därför att en sådan här utredning skall komma till stånd. Sedan finns alltså möjligheter att klarare ta ställning till vad som skall göras för att svenskar som råkar ut för grova brott utomlands skall kunna få bättre hjälp än i dag. Jag yrkar alltså bifall även till reservation 2.

Herr talman! Till Sigrid Bolkéus önskar jag säga nästan samma sak som Ingbritt Irhammar sade. Egentligen för socialdemokraterna själva aldrig fram några förslag som stärker brottsoffrens situation, utan de anammar förslag när oppositionen kommer med långt gående önskemål och är eniga. Sigrid Bolkéus gick nu igenom förslaget till en förändrad lagstiftning, som jag anser är utmärkt, där alla kvinnor, som det ju huvudsakligen är fråga om, skall ha rätt till stöd i en rättegång om sexualbrott och också ha en möjlighet att få stöd i misshandelsmål om det finns ett behov. Bestämmelserna är sådana att den kvinna som vill ha stöd kommer att få det även i misshandelsmål. Man får en känsla av att Sigrid Bolkéus inte anser att detta är särskilt angeläget. Jag anser att det är ett mycket stort steg framåt när det gäller stöd till brottsoffer. Om vi sedan går in på reservationerna säger Sigrid Bolkéus att det saknas anledning att stödja särskilt utsatta personer även vid andra brott. Antingen skall åklagaren bistå eller så har målsäganden rätt att ta med sig en stödperson. Man kan som exempel ta det fall där en åldrig kvinna varit och hälsat på sina barn. När hon sedan kommer hem visar det sig att hennes hem är helt skövlat. Hon är i 80 årsåldern. Hon får en chock när hon kommer hem och upptäcker att det inte finns någonting kvar i hemmet, och hon tror att de kriminella finns kvar i bostaden. När rättegången så småningom äger rum och kvinnan skall höras om en del omständigheter, är hon livrädd för att gå till rättssalen och träffa den person som varit inne i hennes bostad, tagit med sig allting och dessutom lämnat blodmärken på väggen. Hur kan man säga att det saknas anledning att ge den kvinnan stöd i rättegången om hon begär det? Det är inte många fall som är så exceptionella. Men i dessa fall anser jag att det är rimligt att säga: Visst, brottsoffren har rätt till det stöd de själva anser sig behöva. När det gäller brott utomlands begångna mot svenska medborgare anser jag att det är alldeles uppenbart, vilket jag har försökt peka på, att det är fråga om en annan rättsordning, ett annat språk och en annan kultur. Att vara brottsoffer i ett annat land är avsevärt mycket svårare än i Sverige. Det är därför rimligt att man försöker åstadkomma en med svenska förhållanden jämförbar situation för ett sådant brottsoffer.
Herr talman! Kraven i reservation 1 om en ytterligare utvidgning av rätten till målsägandebiträde är vi reservanter inte ensamma om.

Men det är återigen regeringspartiet som bromsar, och denna gång med hjälp från vänsterpartiet, tror jag. När det sedan gäller den utredning som vi reservanter har krävt för att utvidga skyddet och rätten för brottsoffer i utlandet, är det bara att konstatera med glädje att miljöpartiet nu ställer sig bakom detta krav. Jag ber att nu få ta tillbaks min anklagelse mot vänsterpartiet när det gäller utvidgningen och rättar mig genast med att i stället vända mig mot moderaterna. Det är detta parti som inte har stött förslaget, men möjligtvis kommer också moderaterna att ändra sig. Jag ställde i mitt inledningsanförande en fråga till regeringspartiet som Sigrid Bolkéus undvek att svara på. När kommer ni att lämna förslag som stärker brottsoffrens ställning? Vilken typ av förslag arbetar ni med?

Herr talman! Också jag vill rikta mig till moderaterna. Är det inte rimligt att tänka sig att domstolarna får möjlighet att hjälpa brottsoffret att när det föreligger synnerliga skäl få målsägandebiträde även i andra fall än de där regeringsförslaget utvidgar möjligheterna? Det är, som jag förut sagt, glädjande att detta förslag har kommit. Det vore bra om man också kunde ordna denna säkerhetsventil för ömmande fall. Att säga att detta är att gå för långt är litet hårt. Det kan vara svårt för oss att förutse de situationer som kan uppkomma. Britta Bjelle har beskrivit en situation som defintitivt skulle kunna vara en sådan där domstolen skulle kunnat förordna ett målsägandebiträde. Det finns alldeles säkert andra situationer som vi här i dag inte kan förutse och i varje fall inte skall ägna tid till att räkna upp. Jag anser att det finns humanitära skäl som talar för att det finns en sådan här säkerhetsventil. Jag vädjar om stöd för reservation nr 1. Jag hoppas naturligtvis också att regeringspartiet finner att detta är rimligt.

Herr talman! Jag tycker att det är ganska intressant när Sigrid Bolkéus säger att så mycket är på gång, och att det egentligen är det vi vill ha. Sedan pekar hon på den hearing där man räknar upp olika saker. Om socialdemokraterna tycker att brottsoffrens situation i utlandet är dålig, varför visar man då inte en politisk vilja i utskottet och medverkar till en skrivning, där vi från utskottets sida kan säga att situationen är sådan att brottsoffer i utlandet borde åtminstone ha samma ställning och samma ekonomiska situation som brottsoffer i Sverige? Det stora problemet för socialdemokraterna i dag är att den politiska viljan att flytta fram positionerna för brottsoffren saknas. Man ordnar hearing och man lyssnar till alla hit och dit, men vad vill socialdemokraterna? Vi andra i riksdagen kommer i dag att tala om vad vi vill. Det tycker jag är mycket glädjande.
Herr talman! Det är litet mer än två veckor sedan vi justerade detta betänkande. Det är förvånansvärt att den information som Sigrid Bolkéus kommit fram med i dag -- om hur mycket man vill förbättra för brottsoffren på dessa områden -- inte kom fram vid detta tillfälle. Låt oss hoppas att detta verkligen skall leda till någonting. Men även Sigrid Bolkéus var ju tveksam när det gäller vilken typ av förbättringar det skulle vara, om det skulle bli målsägandebiträde och utvidgning av detta för just brottsoffer i utlandet. Jag kan inte se hur en sådan utredning skulle kunna fördröja några förslag från regeringspartiet. Regeringspartiet har väl vilka möjligheter som helst att lägga fram förbättringsförslag vid de tillfällen som de själva önskar. Detta är ett sätt för oss i oppositionen att pressa på och tala om hur detta verkligen skall se ut. Visst är det bra att se över försäkringar och skicka ut broschyrer, men det är en utvidgning av målsäganderätten som vi anser att brottsoffer i utlandet skall ha. Vi kan inte dra för stora växlar på att man skall ha en hearing. Vid den hearing som vi hade när det gällde utvidgningen av möjligheten att få ett målsägandebiträde -- detta har vi krävt i reservation 1 -- var det mängder av organisationer som ansåg att denna utvidgning behövdes. Och ändå tog regeringskansliet inte hänsyn till detta vid propositionsskrivandet.